Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret, även om det med tanke på frågans dignitet var lite knapphändigt. Närmare 6 000 personer har hittills fallit offer för covid-19. En stor mängd av dessa har bott på äldreboenden. De som skulle skyddas mest blev de som drabbades allra hårdast när regeringen misslyckades med att isolera äldreboenden från smittan. Åtgärder som besöksförbud sattes in för sent, och beredskapen för en trygg och säker äldreomsorg i en samhällskris var obefintlig. Styren med Socialdemokraterna i spetsen har under lång tid nedmonterat vårt lands förmåga att såväl försvara oss som klara en kris. Samtidigt har vi tvingats bevittna en stadig försämring av äldreomsorgen. Medicinsk kunskap har förlorats, och personal utan utbildning inom varken vård eller omsorg av människor har anställts. I många fall har de inte ens kunnat kommunicera med våra äldre. Bristen på krisberedskap blev smärtsamt tydlig när de sjuka inte kunde erbjudas intensivvård och när personalen inte hade tillgång till fullgod skyddsutrustning. Bristen på kvalitet i äldreomsorgen blev smärtsamt tydlig när det uppdagades att kunskap om den mest grundläggande hygienen saknades. Smittan bredde okontrollerat ut sig, och de flesta äldre och sjuka lämnades att dö på sina boenden utan livsuppehållande åtgärder. Regeringens oförmåga att stoppa coronavirusets utbredning bland äldre resulterade i vår tids ättestupa i brist på intensivvårdsplatser. Generella, inte individuella, beslut om att inte ge livsuppehållande vård har fattats. Någons älskade mor, far, mormor eller farfar har inte fått en rättvis chans att överleva viruset. Men de gamla skulle ju ändå dö. Viruset gjorde bara att döden infann sig tidigare. Fru talman! Den synen ger mig kalla kårar. Det är facit på ett samhälle i fullständigt förfall. Det väcker starka känslor, tankar och många frågor. Hur kunde det bli så här? Exakt när blev våra äldre så lite värda? Varför accepteras att personal inom äldreomsorgen ofta varken är utbildade eller kan språket? Vem ska erbjuda den medicinska kompetens och utrustning som behövs inom äldreomsorgen? Fru talman! Hur ser regeringen på sitt ansvar för vår tids största vård och omsorgskatastrof? Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att det inte ska hända igen?

Fru talman! Det är viktigt att påpeka att jag inte talar om dem som är utbildade undersköterskor, som kan språket och som vet vad de ska göra på sitt arbete. Det som jag kritiserar är alla de som inte är utbildade, som inte kan språket och som tyvärr har bidragit till att smittan har spridit sig. Jag kan bara konstatera att socialministern och Socialdemokraterna återigen säger: "Vi såg det inte komma."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 Syrgas finns för övrigt inte ens som ordinär utrustning på äldreboenden. Besluten om palliativ vård har alltså fattats helt utan andra alternativ än ett öppet fönster att kippa efter luft genom. Besluten har inte alls fattats enligt den individuella bedömning som alla människor har rätt till. Det är beslut som inte alls har baserats på hälsotillståndet hos var och en, tvärtemot vad socialministern har framfört. Detta är oerhört allvarligt. Ett hundratal anhöriga har hittills anmält den bristande vården till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De menar att de inte förstod vad palliativ vård innebar. Beslutet om att sätta in vård i livets slutskede ska tas i samförstånd med anhöriga. Också det har brustit. IVO granskar just nu äldreomsorgens hantering av covid-19. Coronakommissionen gör det likaså. Jag frågar återigen, fru talman, då jag saknar ett klart svar från minister Hallengren: Hur avser ministern att hantera det hela om någon av eller båda granskningarna visar att felaktiga beslut om palliativ vård har fattats?

Fru talman! Med tanke på vårt lands krisberedskap - eller en icke-existerande sådan - har heller inte regeringen utfört sitt arbete korrekt. Vi står inför det faktum att närmare 6 000 personer i Sverige har avlidit i sviterna av covid-19. I jämförelse med våra nordiska grannländer är vi helt unika, och våra dödstal är bland de högsta i världen. Samtidigt ökar återigen smittspridningen. Klumpen i magen växer, och osäkerheten skapar ännu fler frågor. Hur förberedd är regeringen den här gången, det vill säga inför den andra vågen? Har vi tillräckligt med skyddsutrustning att tillgå? Är personalen inom äldreomsorgen nu tillräckligt utbildad för att klara den basala hygienen, såsom att tvätta och sprita händerna, och klara av att hantera skyddsutrustningen korrekt? Fru talman! Hur kommer våra äldre att skyddas denna gång när nu den andra vågen breder ut sig? Står de återigen vid kanten av ättestupan eller kommer de den här gången att erbjudas den vård som de förtjänar och, vilket vi har konstaterat här i debatten, har rätt till?